Herr talman! Utskottsmajoriteten vill utreda frågan om en lagstiftning i vad gäller ekonomiskt förtal. Herr Ahlmark ställde en direkt fråga — hur ser vi på en kriminalisering av den kritik som leder till att företag som har affärer med grekjuntan, Sydafrika etc. råkar i svårigheter. Det är det som den föreslagna utredningen skall ge oss besked om. Givetvis bör utredningen också studera grannlandet Norges erfarenheter av den lagstiftning som där finns. Vi åker världen över för att studera andra länders förhållanden — inte minst herr Ahlmark reser jorden runt för att studera förhållandena i andra länder.

Herr talman! Intresserad som jag är av konservativ idédebatt har jag noga gått igenom moderata inlägg på det här området. Då har jag funnit uttalanden av fru Kristensson, som har företrätt moderata samlingspartiet just i debatten om ekonomiskt förtal. Hon hävdade med indignation att det hade riktats kritik mot företag för att de stött grekjuntan, Detta hade skadat företagen, och därför behöver vi en lagstiftning som skyddar företag mot sådan kritik. Då har jag frågat: Menar ni moderater verkligen att man skall kriminalisera också kritik mot de företag som i dag investerar i eller bedriver handel med Sydafrika? På det svarar herr Fridolfsson, och det är ganska symptomatiskt: det skall vi ha en utredning om, och det får utredningen ge besked om. Herr Fridolfsson kan alltså inte i dag ge ett klart besked om att man skall få kritisera företag som tidigare stödde grekjuntan och som kanske i dag stöder Sydafrika. Han kan inte ge klart besked på den punkten. Det behöver han en utredning om. Vi som inte behöver en utredning för att ge svar på denna klara fråga bör rösta för reservationen.

Herr talman! Jag ansluter mig gärna till herr Ahlmarks uppfattning om lagstiftningsaspekten och de betänkliga konsekvenser som en särlagstiftning mot ekonomiskt förtal kan få. Jag kan i det sammanhanget nämna för kammaren att det för några år sedan gjordes en företagsenkät här i landet. Man gick ut och frågade företrädare för företag hur de såg på frågan om ekonomiskt förtal och om önskade särskilda åtgärder mot ekonomiskt förtal. Det är intressant att konstatera att faktiskt endast drygt hälften av de tillfrågade företagen ville ha en särlagstiftning mot ekonomiskt förtal. Knappt hälften av företagen föredrog av olika skäl snarare aktivare åtgärder av utomrättsliga organ av typ Pressens opinionsnämnd, Allmänhetens pressombudsman och Radionämnden. miskt förtal Frågan om åtgärder mot ekonomiskt förtal har, som vi alla vet, blivit en lång följetong med många turer och en ”bollning” av spörsmålet från det ena utredningssammanhanget till det andra. Det började på allvar med straffrättskommitténs förslag redan i början av 1950-talet, som gick ut på att bestämmelser skulle tas in i den föreslagna brottsbalkens bedrägerikapitel. Jag har följt frågan alltsedan dess. Av de officiella uttalanden, som gjorts, är det väl bara ett av intresse som inte har nämnts. Den i slutet av 1960-talet sittande konsumentupplysningskommittén tog verkligen seriöst på den här frågan och uttalade i sitt betänkande uttryckligen: ”Kommittén vill —— — betona vikten av att konsumentupplysningsaspekten beaktas vid en totallösning av problemet ekonomiskt förtal, vilket utgör en lagstiftningsfråga som det är angeläget att snarast bringa till en positiv lösning.” Det har nu inte blivit fallet. Uttalandet att frågan skulle ägnas ”tillbörlig uppmärksamhet”, vilket också biträtts av vederbörande departementschef, utskott och riksdag i olika sammanhang, har i varje fall jag uppfattat så att departementet borde göra en kartläggning och översyn av problemkomplexet. Jag tror att man måste göra det förr eller senare. Som framgår ganska entydigt av en rad remissyttranden är området bemängt med konfliktsituationer och svåra gränsdragningsfrågor. Jag hör till dem — det framgick väl av vad jag inledningsvis sade — som anser att en rättslig reglering av ekonomiskt förtal bjuder på många och komplicerade spörsmål, inte minst på tillämpningsplanet. Bevisfrågorna och skadeståndsregleringen kommer att bli verkliga stötestenar. Men att därmed i något slags resignation ge upp innan man ens kartlagt de många politiskt, ekonomiskt och rättsligt så ömtåliga frågorna är att ge oss förtroendevalda ett dundrande underbetyg, för att nu inte tala om det vitsord som måste tilldelas justitiedepartementet. Jag är alltså inte övertygad om att det behövs en särlagstiftning mot ekonomiskt förtal. Det är möjligt att man med vissa justeringar eller kompletteringar klarar sig med de nuvarande reglerna i brottsbalken om förolämpning och förtal, i marknadsföringslagen och i lagen med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens — som för övrigt är intagen efter bedrägerikapitlet i brottsbalken. Jag vill dock påstå att det nuvarande rättsläget är utomordentligt oklart. Min uppmaning är därför: Stoppa de många turerna vid första bästa anhalt och försök klara ut ett diffust rättsförhållande! Varje klart besked är bättre än svävande utfästelser om översyn i annat sammanhang, oavsett om man kommer fram till ett negativt eller ett positivt beslut i frågan om lagstiftning. Låt mig så bara ta upp två frågor som stötts och blötts i den allmänna debatten om justitieutskottets föreliggande betänkande med förslag om en förutsättningslös utredning. Dels har det hävdats att utskottsmajoriteten skulle gå storfinansens och Industriförbundets ärenden, dels har det förmenats att även en förutsättningslös utredning är ägnad att äventyra det fria ordet och nagga tryckfriheten i kanten. Fakta i målet är ju, som tidigare framhållits, att inte bara Industriförbundet uttalat sig för en utredning utan även JK och NO. Riksåklagarämbetet och KO har uttalat att de inte vill motsätta sig en utredning. En intressant observation i marginalen är att NO vid behandlingen av marknadsföringslagsförslaget 1969-1970 ifrågasatte om brottsbalkens ärekränkningsbestämmelser inte vore till fyllest mot ekonomiskt förtal. I det föreliggande remissvaret säger dock NO, efter att ha redovisat olika fall som han på det ena eller andra sättet haft att göra med, att sakliga skäl talar för att närmare utreda frågan om ekonomiskt förtal. Det är svårt att bortse från NO:s erfarenheter ute på fältet och hans slutsats, som knappast kan ha något att göra med ekonomiska intressen. En annan faktor av betydelse är TCO:s inställning. I sitt remissyttrande med anledning av marknadsföringslagförslaget anförde faktiskt TCO att allmänna bestämmelser om ekonomiskt förtal måste anses av behovet påkallade och att kvarstående frågor på detta område borde lösas.

I den nu aktuella remissen har emellertid TCO avstyrkt förslaget med hänvisning till det beaktansvärda skälet att ”en bestämmelse om ekonomiskt förtal kan medföra en oacceptabel inskränkning i pressens nuvarande informationsfrihet samt en icke oväsentlig hämsko på konsumentoch kreditupplysningen samt på arbetstagarorganisationernas företagsupplysning”. Ja, den risken är uppenbar, herr talman, men vi har ju redan en lagstiftning som täcker in en del av området, och det gäller då att klara ut var gränserna i själva verket går mellan lagstiftningsoch tryckfrihetsoch informationsaspekterna och vad som egentligen händer och har hänt ute i det praktiska livet. Informationsfriheten och den fria konsumentupplysningen är den självklara utgångspunkten vid varje utredning om ekonomiskt förtal. Men allra minst vi konsumenter kan vara betjänta av ovederhäftiga och osanna uppgifter som ett led i en illvillig förtalskampanj, i vilken inte endast företagarna utan också indirekt de anställda kan drabbas. Då det gäller pressfrihetsfrågorna tror jag att mycket kan klaras ut genom en självsanering, i vilken Pressens opinionsnämnd och Allmänhetens pressombudsman är viktiga länkar i säkerhetskedjan. Och radion har sin radionämnd. Men frågan kvarstår: På vilket sätt beivras de helt klara övertrampen, som pressen själv inte vill kännas vid, och de fall som ligger vid sidan av massmedierna? Och hur klarar man ut de oklara gränsområdena mellan redan befintliga lagkomplex? Med tanke på de uttalanden, som har gjorts av enskilda riksdagsmän, miskt förtal har jag grundad anledning förmoda, att justitieutskottets utredningsförslag kommer att falla. Om så sker, hoppas jag för egen del att behandlingen i utskottet och den debatt som har förts här i dag skall bli en signal till att i varje fall departementet nu gör en behövlig översyn. I det här läget biträder jag emellertid utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig först ge ett rakt svar på herr Ahlmarks raka fråga: Kritik mot företag som investerar i Sydafrika bör enligt min mening under inga omständigheter kriminaliseras. Om det i dag hade funnits ett förslag till lagstiftning mot ekonomiskt förtal, skulle jag med all säkerhet icke ha kunnat rösta för det förslaget. Nu föreligger det inget sådant, utan det finns ett förslag från utskottsmajoriteten som —- om formuleringen kan tillåtas — uttryckligen icke syftar till lagstiftning. Ett sådant förslag kan jag stödja, och — vad mer är — jag anser mig tvungen att stödja det, men jag måste något motivera detta. Jag delar icke uppfattningen att företag och juridiska personer bör ha samma skydd som enskilda människor mot det som vi kan kalla yttrandefrihetens avigsidor. Det skall icke ha det i vårt samhälle. Vi måste i dag betrakta företagsamheten som en del av det offentliga, av samhället som sådant. Den är inte ett privat avsnitt av vårt samhälle. Samhället i en annan mening underkastar sig rätt stora obehag och besvär för yttrandefrihetens skull — det är det pris vi betalar för yttrandefriheten — och det, anser jag, får också företagsamheten finna sig i att göra. Den kan icke räkna med samma skydd som vi har rätt att kräva som enskilda personer. Vi måste sätta den fria kritikens krav väldigt högt. Men redan debatten i dag har i sig enligt min mening visat, att vi nästa gång den debatten skall föras — och den kommer uppenbarligen att föras varje år — behöver ett bättre underlag för den än vi nu har. Det är uppenbart att all remissbehandling och all utskottsbehandling icke förmår förebringa det material vi behöver för ställningstagande i den här besvärliga frågan.

Jag vill gärna peka på att det alldeles särskilt räcker ett långt stycke till skydd för det som här har kallats enmansföretag och fysiska personer. Men när det gäller sådana företag och sådana personer måste identifikationen mellan person och företag vara så stark att reglerna om kränkning av enskild person bör räcka väldigt långt för att beivra uppenbara övertramp. Det bör väl också vara klart — och det har herr Nyquist påpekat — att man icke får sätta snävare gränser för konsumentupplysningen. Man får icke kräva att varje kritik av en vara eller en produkt skall vara grundad i den meningen att den skall kunna tekniskt eller vetenskapligt bevisas. Man får inte heller förbjuda subjektiva omdömen om varor. Vi måste ha rätt till detta, annars kringskärs alldeles för mycket en viktig sektor i yttrandefriheten. Att vi ändå behöver en utredning har jag blivit övertygad om. Vi vet alltså inte riktigt hur rättsläget är, och vi får uppenbarligen heller aldrig riktigt veta det. Det har nämligen blivit en vana att det som kunde ha blivit mål inför domstol i sådana här fall görs upp genom förlikning. Man kan dra slutsatsen att när stora och med juridisk sakkunskap väl utrustade företag går med på att göra avbön och betala skadestånd utan föregående rättslig prövning, så beror det på att man är övertygad om att en rättslig prövning skulle utfalla till den förfördelades förmån. Man skulle inte ta på sig stora kostnader och stora prestigeförluster för att tillmötesgå någon som säger sig vara förfördelad om man inte trodde att en domstol skulle meddela fällande dom. Men vi får nästan aldrig några klara besked just därför att det inte blir några domar, därför att det inte blir några åtal. Man föredrar att göra upp, bl.a. säkert därför att det ger bättre utdelning i kontanta pengar. Det är en välkänd sak för alla publicister och alla tidningar att många eftersträvar den lösningen — största möjliga ekonomiska gottgörelse — och då avstår från den mera offentliga upprättelsen. Men detta leder till att vi får dåligt med rättsfall, dåligt med prejudikat. Och det i sin tur är en motivering för att låta en sakkunnig utredning se på detta och ordentligt klargöra vad rättsläget i dag faktiskt är. Det är klart att det kan sägas att bara i och med att riksdagen begär en utredning så har man därmed också begärt förslag till lagstiftning. Men jag tror inte att den regeln är undantagslös. Det är uppenbarligen så — det har framgått av debatten, senast av herr Nyquists anförande —- att det finns ledamöter här i kammaren som anser sig ibland kunna medverka till en utredning utan att därför ha för avsikt att den skall syfta till en viss bestämd lagstiftning. Detta är ett sådant fall. Vi hade i viss mån ett parallellfall för några dagar sedan i en helt annan fråga. På socialutskottets förslag begärdes en utredning av dödsbegrepp, dödshjälp och sådana ting, och där framgick också uttrycklingen att utskottet icke avsåg att utredningen skulle tillmötesgå motionärers krav på viss lagstiftning. Så nog händer sådant.

Vi har, herr talman, sedan 1766 i det här landet dragits med rätt stora olägenheter för samhälle och enskilda och alltså betalat ett rätt högt pris miskt förtal miskt förtal för en tryckfrihet och en yttrandefrihet som kanske är de i sitt slag förnämsta i världen. Det är också nästan alltid så, att när denna yttrandefrihet sätts i fråga eller när det framförs i och för sig goda skäl för att inskränka den, tvingas de som, låt mig säga i alla väder, försvarar yttrandefriheten arbeta med ganska dåliga exempel. När man skall försvara rätten att ge ut böcker och skriva i tidningar, nästan om vad som helst och hur som helst, är det tyvärr så gott som alltid dåliga böcker och dåliga tidningar man tvingats försvara. Men det gör ingenting till saken — det är principen det gäller. Här nämndes Norge. Det är riktigt att det finns en sådan här bestämmelse i Norge, och jag känner inte heller till något exempel på att den faktiskt skulle ha varit till särskilt men för yttrandefriheten i vårt broderland. Men vad jag vet är att vi i Sverige glädjer oss åt en yttrandefrihetslagstiftning som medger större frihet än även våra nordiska grannländers motsvarande lagar —- med ett visst undantag för Finland, vilket är ett arv från tiden mellan 1766 och 1809. Detta försprång, som vi nog med viss rätt kan sägas ha framför alla länder i världen, tycker jag vi skall försöka behålla och slå vakt om och inte inskränka. Man kan uttrycka skillnaden så, att medan all världens presslagar i övrigt har den utgångspunkten, att de är till för att skydda samhälle och enskilda mot pressen, är sedan 1766 den svenska tryckfrihetsförordningens utgångspunkt att skydda pressen mot samhälle och enskilda intressen. Det är en fin distinktion, men den är inte oviktig. Jag vill därför, herr talman, när jag röstar för att vi i syfte att få ett bättre underlag för debatten skall genomföra den av justitieutskottet föreslagna utredningen, ändå ha sagt att jag inte tror att den skall leda fram till en begränsning av yttrandefriheten till skydd mot ekonomiskt förtal.

Herr talman! Justitieutskottets ställningstagande till min motion om förtal av avliden visar att utskottet är ense med mig om frågans stora vikt.

Falskt och vilseledande börjar man, när ett dylikt förfarande påtalas, åberopa exempelvis författarens, konstnärens skapande frihet. Det är enligt min mening ett fattigdomsbevis om en författare, en konstnär, inte har fantasi nog för att skapa gestalter som han själv ger namn och liv utan tillgriper historiska personligheter. Det senare förfaringssättet vittnar om en andlig omogenhet som yppar sig i snarast infantila trotsreaktioner mot den gamla satsen: Om de döda intet annat än gott.

Herr talman! Ett gammalt ord säger: Där lagen slutar, tar hedern vid. Det är ett fint och värdigt ord, som man borde kunna hoppas skulle äga allmängiltighet i denna tid. Men då hederskänslan för att inte säga anständighetskänslan, gentemot de döda sviker, tvingas man tyvärr vända på uttrycket och säga: Där hedern slutar, tar lagen vid. Den måste göra det, då det enligt min mening är fråga om en moralisk sanering. Jag hoppas därför på en gynnsam lösning av det problem min motion tar upp. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än justitieutskottet.

Herr talman! Fru Åsbrink säger, helt riktigt, i sin motion att människovärde och integritet tillkommer en person även efter döden. Att vi bestraffar förtal av en avliden beror naturligtvis på den aktning vi hyser för människovärdet. Denna aktning kräver att vi inte tillåter att någon i oträngt mål förtalar en död. Det är ett renlighetsintresse i samhället att ha sådana regler att en enskild inte är rättslös när han inte längre kan försvara sig. Nr 116 Rättsskyddet åt en avliden bör uppfattas dels som en tro på det be Torsdagen den stående värdet av intellektuella eller konstnärliga prestationer eller mo 7 november 1974 raliska ställningstaganden, dels som ett erkännande av varje enskilds — Värde alldeles oavsett samhällsställning, prestationer eller moralisk halt. Upphävande av Ett ytterligare motiv för kriminalisering är att ärekränkande beskyllning lagen om tillfälligt mot avliden kan innefatta angrepp även mot de efterlevandes ära eller omhändertagande i varje fall mot deras pietetskänsla. Förtal av avliden är, liksom övriga förtalsbrott, i princip ett målsägandebrott, dvs. det får inte åtalas av annan än målsägande. Kretsen av personer som tillerkäns målsäganderätt har bestämts till att omfatta vissa angivna närstående till den avlidne. Allmänt åtal för förtal av avliden kan dock väckas av åklagare, om åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt. När det gäller frågan, vilka som äger rätt att väcka åtal, finner den socialdemokratiska gruppen i utskottet motionärens önskemål betydelsefulla och vill gärna stryka under utskottets deklaration om stor förståelse. Kungl. Maj:ts ställningstagande bör emellertid enligt god praxis inte föregripas. Utredningen, som är benämnd Ärekränkning, är nämligen för närvarande — liksom de synpunkter som framkom under remissbehandlingen av denna utredning — föremål för överväganden inom justitiedepartementet. Herr talman!

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion föreslagit upphävande av lagen om tillfälligt omhändertagande. Justitieutskottets majoritet har ansett att den bör vara kvar. De motiveringar som finns i majoritetsskrivningen är bl.a. att det är för tidigt att kunna uttala sig om effekten, att ”erfarenheterna är alltför begränsade” etc. Bl. a. mot den bakgrunden kan man alltså inte tänka sig ett upphävande. Jag kan inte dela den meningen. De invändningar vi framförde när lagförslaget debatterades väger fortfarande lika tungt, och vi anser dessutom att värderingen av lagförslagets effekter har gett nya skäl för vår ståndpunkt. Jag vågar påstå att vid utskottets diskussion i ärendet kunde man skönja både olust och tveksamhet från flera håll. Inte minst påpekades det att den sociala sidan som förknippats med lagen inte alls fungerat, vare sig i Stockholm eller annorstädes. När man diskuterade tillkomsten av denna lag framhöll anhängarna i argumentationen att den skulle bli ett verksamt medel för att hjälpa ungdomar på glid. Jag tror ju inte att det är på det sättet som socialt arbete skall bedrivas, men även de som var anhängare till lagförslaget just på grund av dess sociala koppling måste ju känna sig tämligen besvikna i dag, eller hur? Den s.k. slussningen har ju inte fungerat vare sig i Stockholm eller någon annanstans. Det kunde man konstatera under debatten i utskottet, och den statistik som polismyndigheterna i Stockholm har levererat ger stöd för den kritiken. Här har man alltså gjort en genomgång av de olika distrikten. Man har tagit reda på hur många som omhändertagits och hur många som slussats vidare. Man kommer då fram till att antalet omhändertaganden med stöd av 3 § i lagen om tillfälligt omhändertagande har skett i totalt 3 851 fall. Antalet omhändertaganden då social utredning ej förekommit är 3 611 fall. Antalet sociala utredningar enligt 6 § har inte skett i mer än 240 fall. I och med den statistiken förfaller ju egentligen huvudskälet till lagen såsom det åberopades i den föregående debatten. Jag vill emellertid i sammanhanget också deklarera att jag inte tror på det här sättet att bedriva ”socialt arbete”. Jag tror framför allt inte på det när det är polisen som i hög grad sköter utredningsarbetet. I utskottets skrivning sägs det ju bl.a. att ”med hänsyn till svårigheterna att framför allt på mindre orter åstadkomma en fungerande jourverksamhet torde det emellertid vara nödvändigt att i en del fall utredningen utförs eller i vart fall påbörjas av polispersonal”. Att polisen utför sociala utredningar kan ju inte vara riktigt, och det är inget uttryck för någon aversion mot polisen om man säger detta. Det är inte dess arbetsuppgifter. Vad som nu sker är ju att man inriktar sig på symptomen, inte på Nr 116 orsakerna till viktiga samhällsproblem. Det är med åtgärder på det socialt Torsdagen den förebyggande området såsom insatser för bättre fritidsmöjligheter, för 7 november 1974 uppväxtmiljön, för bostaden och för arbetet som man kan komma någon — LL Vart. Det är viktigare att syssla med det än att konstruera nya lagar Upphävande av som ger polisen ökade möjligheter att ingripa. lagen om tillfälligt Vi har vänt oss mot lagförslaget av flera skäl. Vi är tveksamma till omhändertagande den utredning om personliga förhållanden som 3 § i lagen ger anledning till. Avsikten med den utredningen skall vara att utröna om den omhändertagne är i trängande behov av hjälp eller stöd från samhällets sida. Statistiken visar dessutom att väldigt många plockas in men att inte särskilt många utredningar företas. För dem vilkas förhållanden blir utredda kan det naturligtvis få vissa konsekvenser. Vi ifrågasätter verkligen om ett sådant här tillfälligt omhändertagande av någon som ”Sstör allmän ordning” skall vara skäl för en utredning. Att bli föremål för en sådan innebär att man hamnar på ett papper. Det har visserligen sagts att det handlar om ett s.k. arrestblad som inte är avsett för registerändamål, men någon vattentät garanti för att det inte används på annat sätt finns inte. Man får inte underlätta möjligheterna att plocka in folk i arrester, och det gör den nya lagen. Och ingen kan bestrida att den främst drabbar människor som redan har det besvärligt, de s.k. underprivilegierade grupperna i samhället. Termen störande av allmän ordning är också ett begrepp som kan tolkas olika, beroende på vem som gör tolkningen. I länder som justitieutskottet nyligen har besökt har man inge sådan lag. Och jag skulle tro att det annorlunda beteende som utlänningar ofta har skulle ge polisen i andra länder väldigt mycket jobb, om den svenska lagen om tillfälligt omhändertagande skulle tillämpas där. Man sjunger mera, är mera högljudd och har över huvud taget ett annat uppträdande på offentlig plats. Som vi vet hamnar numera många utlänningar av olika omständigheter i Sverige, och det är självfallet att de beter sig som hemma och kan tyckas störa vad som faller inom begreppet allmän ordning. Sedan kommer ett annat element in i bilden, som i varje fall till skyndarna av lagen inte antydde något om när den förbereddes, nämligen att den kan användas och har använts mot demonstranter. I friskt minne har vi väl alla det intermezzo då Östermalmspolisen i Stockholm beordrade gripandet av tio grekiska invandrare som hade demonstrerat mot fascistjuntan i Atén. Då stödde sig poliskommissarien i fråga just på lagen om tillfälligt omhändertagande. Han hävdade att den skulle tilllämpas därför att det enligt hans uppfattning rörde sig om störande av allmän ordning. Men alla vet att dessa greker gjorde en mycket okon ventionell demonstration mot den dåvarande grekiska fascistjuntan, och för dem blev det naturligtvis en chock när svenska polismyndigheter gjorde en aktion, som de facto uppfattades som en solidaritetsyttring för juntan. Vi anser att bl.a. den incidenten ytterligare bekräftar våra tidigare framförda invändningar mot denna nya mycket tänjbara lag, som ytterligare kan skärpa förhållandet mellan polis och allmänhet. Jag ber, herr talman, att få yrka avslag på justitieutskottets hemställan i betänkande nr 27 och bifall till reservationen.
Herr talman! Lagen om tillfälligt omhändertagande tillkom efter brottskommissionens förslag att flytta över bestämmelserna från polisinstruktionen till en särskild lag. Detta skedde så sent som 1973 och lagen trädde i kraft den 1 oktober samma år. En viss nyhet i den särskilda lagen var att man nu bl.a. tog in regler om befogenheten att under speciella förhållanden omhänderta barn som är under 15 år och föra dem i första hand till hemmen. En annan nyhet var föreskriften att utredning skall göras beträffande dem som omhändertagits med stöd av 3 § och avse hans eller hennes personliga levnadsförhållanden. Men det skall ske bara i den mån behov av sådan utredning kunde anses föreligga. Den utredningen skall sedan i första hand göras av företrädare för social myndighet. Herr Lövenborgs inlägg i dag var i viss utsträckning en upprepning av vpk:s argumentering 1973. Jag minns också mycket väl debatten då när man från vpk hävdade att lagen ger polisen befogenheter att mer eller mindre godtyckligt ingripa mot dem som på något sätt avviker från det vanliga. Det var då — och är det inte mindre i dag — en tråkig beskyllning mot en hel yrkeskår som arbetar lojalt i samhällets tjänst och till medborgarnas bästa. Polismännen är helt vanliga medborgare som vi andra med samma rättigheter och samma skyldigheter. De är väl utbildade och kommer av allt att döma att få ännu bättre utbildning efter hand. Ingenting talar för att den här yrkesgruppen skulle ha sämre omdöme än andra yrkesgrupper eller andra människor. Poliserna har att följa de lagar och bestämmelser som stiftas bl.a. i det här huset, och de gör det också. Gör de det inte kan det komma att bedömas som tjänstefel och beivras i vanlig ordning. Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag att utfärda tillämpningsföreskrifter beträffande denna lag om tillfälligt omhändertagande och gjorde det också redan den 14 september 1973. För att tillämpningen av den här mycket känsliga lagstiftningen skulle kunna ske utan problem utbildades genom rikspolisstyrelsens försorg instruktörer för lokal utbildning inom varje polisdistrikt. På så sätt fick praktiskt taget varje polisman, i varje fall de som kunde komma i kontakt med just denna lagstiftning, del av hur den skulle tillämpas. Herr talman! Jag skall citera de här tillämpningsföreskrifterna i viss utsträckning beträffande 3 § för att visa hur angelägen rikspolisstyrelsen varit och är för att rätt tolka och tillämpa vad regering och riksdag avsett så att tjänstgörande polismän kan handla riktigt. ”Ett omhändertagande med stöd av 3 § kan föranledas av såväl straffbelagda som icke straffbelagda handlingar. Befogenheten för varje po lisman att på detta sätt ingripa utgör ett viktigt hjälpmedel i arbetet att upprätthålla allmän ordning och förebygga brottslighet. Ett omhändertagande får dock inte ske om inte alla förutsättningar därför klart är för handen. Stora krav ställs på polismannens omdöme. Detta är särskilt fallet då ett frihetsberövande ifrågasätts för att tillgodose syftet att upprätthålla allmän ordning. Det måste å andra sidan beaktas att ett omhändertagande, även om det är tillfälligt, innefattar ingrepp i medborgarens grundlagsenliga rätt till personlig integritet och därmed i en viktig medborgerlig rättighet. Som en grundläggande förutsättning för ett omhändertagande av ordningsskäl gäller att någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Det är alltså fråga om ett uppträdande som innefattar angrepp eller fara för angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller eljest från allmän synpunkt. Polismannen äger sålunda inte att med stöd av bestämmelsen ingripa för att upprätthålla ordning exempelvis i en lägenhet. Däremot kan paragrafen åberopas även på privat område när det gäller att avvärja straffbelagd gärning. I båda fallen äger polismannen bruka nödvändigt våld för att genomföra tjänsteåtgärden. Våldets omfattning måste dock alltid vägas i förhållande till det intresse som skall skyddas. Frågan huruvida ett visst uppträdande stör den allmänna ordningen får inte avgöras från den begränsade synpunkten av vad som för den enskilde polismannen framstår som obekvämt eller olämpligt. Den måste avgöras efter vad som för allmänheten eller eljest ur allmän synpunkt framstår som anmärkningsvärt och störande. Enbart den omständigheten att en person vägrar åtlyda polismans tillsägelse innebär sålunda inte i och för sig att han stör den allmänna ordningen. Det avgörande i ett sådant fall är vilka följder från ordningssynpunkt som en bristande efterrättelse kan antas medföra. I de fall då ett störande av eller omedelbar fara för allmän ordning är för handen, gäller som ytterligare förutsättning för omhändertagande att ingripandet verkligen är nödvändigt för ordningens upprätthållande. Denna grundförutsättning framgår av bestämmelsen i 16 § PI om tillvägagångssättet vid utförandet av tjänsteåtgärd, nämligen att polisman aldrig får använda strängare medel än förhållandena kräver utan alltid i första hand bör söka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar. Bestämmelsen i 3 § bör även kunna tillämpas t.ex. i fall då någon uppträder påverkad av alkohol eller narkotika i en sådan miljö eller i sådant sällskap att polismannen har grundad anledning räkna med att t.ex. en fortsatt ölförtäring sannolikt skulle leda till ett direkt lagbrott. De samlade preventiva och humanitära synpunkterna torde här kunna tillmätas en sådan avgörande betydelse att ett omhändertagande framstår som motiverat.” Detta var ett litet utdrag av de anvisningar som rikspolisstyrelsen har utfärdat med stöd av 3 § lagen om tillfälligt omhändertagande. Det visar hur ambitiös man är från polisens sida att verkligen gå samhällets ärenden. I denna lagstiftning ligger en önskan att från samhällets sida hjälpa människor som kan behöva hjälp. Den ambitionen har man bevisligen också från polisens sida. Huruvida den här lagen hittills har haft avsedd effekt när det gäller hjälpinsatser åt personer som omhändertagits tillfälligt med stöd av just denna lag är det alltför tidigt att ha någon mening om, även om den aviserade utvärderingen av rapporterade omhändertaganden för ordningsstörande uppträdande i Stockholms polisdistrikt nu har kommit. Herr Lövenborg åberopade ju den. Det är intressanta uppgifter som där redovisas, men de kan strängt taget inte jämföras med någonting annat, eftersom det är första året som lagen varit i kraft. Betydligt intressantare blir utvärderingen om ett eller ett par år. Då har vi ett bättre jämförelsematerial både lokalt och regionalt. Vi vet genom denna utvärdering ingenting om hur det är i andra delar av landet. Berörd personal, polisoch socialvårdspersonal, har då fått mer erfarenhet och rutin i detta arbete. Skulle det om ett eller annat år visa sig att lagen måste ändras bör det då också finnås ett bättre underlag för en sådan åtgärd än nu efter så här kort tillämpningstid. Herr talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 27.
Herr talman! Herr Polstam har stort förtroende för de enskilda polismännens omdöme, och det är kanske naturligt. Han citerade också tillämpningsreglerna, som ju är många. Kvar står i alla fall att det är den enskilde polismannen som har ansvaret för att tolka hur lagen skall tillämpas och att avgöra vad som är störande av allmän ordning. Det är ju inte upp till allmänheten att tolka detta. Det sägs ofta av lagens försvarare att den egentligen inte innebär någonting nytt utöver den polisinstruktion som tidigare gällde och som gav möjligheter att upprätthålla allmän ordning bl.a. genom tillfälligt omhändertagande. I det sammanhanget måste man fråga sig: Om möjligheterna redan fanns, varför skulle man då skapa en ny lag? Det är klart att en ny lag har större tyngd och dignitet än polisinstruktionen, och det kan vara betänkligt. Men det är ju inte bara detta, utan lagen om tillfälligt omhändertagande innebär att man gick en liten bit längre, bl.a. i 3 §, som skall utgöra motivering för utredning om personliga förhållanden osv. Den omhändertagne hamnar alltså i pappersluntorna med namn och allt, vilket kan användas som ett misskötsamhetskriterium Herr Polstam måste väl hålla med om att den s.k. slussningen till sociala myndigheter inte alls har fungerat, och därmed försvinner ett av huvudmotiven för lagen. Det visar bl.a. den statistik som polisen i Stockholm har ställt till förfogande. Det finns ingenting att jämföra med, säger herr Polstam, därför att lagen har gällt under så kort tid. Men det man kan jämföra är i vart fall antalet omhändertagna och hur många som gått vidare till den s.k. sociala slussningen.
Herr talman! Herr Lövenborg säger att den enskilde polismannen har ansvaret för tolkningen av bestämmelserna. Självfallet, det har han i fråga om alla lagar som han är satt att övervaka. I annat fall skulle vi inte våga släppa ut honom på egen hand. Vi måste lita på att man med hjälp av utbildning och information kan få självständigt arbetande personal. Möjligheter till omhändertagande fanns redan förut i polisinstruktionen, säger herr Lövenborg, och det är alldeles riktigt. Men när brottskommissionen undersökte de här frågorna visade det sig att det var ett ganska meningslöst omhändertagande som gjordes enligt polisinstruktionen, för det följdes aldrig upp. Personer omhändertogs och var inne på polisstationen, i vissa fall bara några minuter och i vissa fall någon timme, och därefter hände ingenting. Just behovet att omhänderta en person är det första tecknet på att han kan behöva hjälp, och därav kom bestämmelsen om att det också skulle göras en utredning, i första hand genom de sociala myndigheterna, eftersom det då som regel är fråga om sociala problem. Att slussningen till de sociala myndigheterna inte har fungerat i Stockholm kan man visserligen dra vissa slutsatser av, men jag upprepar vad jag sade: Lagen har varit i tillämpning under ett år, och det har varit en kort inkörningstid. Läser man promemorian mycket noga, kan man också finna motiveringar till att det inte har blivit så många som slussats över till sociala myndigheter. Jag förmodar att med den uppföljning som nu sker kommer vi att få uppleva ett annat resultat till ett annat år.
Herr talman! Jag vill betona att det inte bara är i Stockholm som den sociala slussningen inte har fungerat, utan det finns andra delar av vårt land där man har gjort precis samma iakttagelser. Det går naturligtvis att försvara varje ny lag med mer eller mindre fyndiga argument, men jag tycker att man i ärlighetens namn måste säga att ett av huvudargumenten vid lagens tillkomst har försvunnit, eftersom kontakten med de sociala myndigheterna inte fungerar. Jag betvivlar inte att justitieutskottets ledamöter, herr Polstam och andra, präglas av en ärlig vilja att försöka få bukt med sociala missförhållanden, men den ambitionen motverkas mycket ofta av den snedvridna satsningen på det polisiära området, som tar hand om resurser som egentligen borde läggas på förebyggande verksamhet. Det fanns en lösdrivarlag en gång i världen. Den hjälpte inga människor i nöd och hade ingen förebyggande effekt, men den gav polisen lagliga möjligheter att ingripa mot människor som hade det svårt. Den nya lagen om tillfälligt omhändertagande har heller ingen social mission att fylla, men den kan krångla till det för människor och bädda för polisiärt godtycke på mycket lösa grunder. Självfallet är jag medveten om att man måste ha någon ordning på gator och torg, men vi skall akta oss för att komma in i den situation som Albert Engströms koling beskriver ungefär så här: Är man god och glad inne så åker man ut, och är man god och glad ute så åker man in.
Herr talman! Om det här arbetet, herr Lövenborg, under den första tiden inte har fungerat så som vi hade önskat, tycker jag inte att det skall vara en anledning till att vi inte skall fortsätta med det och vänta oss ett bättre resultat när personalen fått mera erfarenhet. Att sedan ta upp lösdrivarlagen i det här sammanhanget tycker jag faktiskt är ganska olämpligt. Vi har väl över huvud taget fått en helt annan samhällsinställning sedan lösdrivarlagens dagar. Den är en förlegad historia. Jag tycker att vi inte skall dra in den i diskussionen om lagen om tillfälligt omhändertagande.

Förhållandet Herr talman! Det stora utredningsarbete om kyrkans framtida förhålmellan kyrka och lande till staten som utfördes under åren 1958-1972 har som bekant stat inte resulterat i någon proposition. Med något av sårad stolthet lade regeringen hela frågan på is i mars 1973 när ett par riksdagspartier öppet hade deklarerat att de inte kunde ansluta sig till beredningens förslag om ett organisatoriskt särskiljande av kyrkan och staten. I samma uttalande lät regeringen också meddela, att det inte kunde bli tal om några mer djupgående reformer för kyrkans vidkommande, utan det fick bli vid det gamla. Resonemanget är ganska underligt. Nog är väl principfrågan om kyrkans förhållande till staten ett spörsmål för sig och kyrkans behov av interna reformer för sitt arbete ett annat. Det finns inte några motiv för en sådan koppling mellan de båda problemkomplexen. Det är klart att det finns reformuppgifter som berörs av den principiella frågan om kyrkans förhållande till staten, t.ex. vem som skall vara huvudman för begravningsväsende, folkbokföring osv. Men detta är inte i den meningen interna frågor, som berör kyrkans inre liv och arbete. Det finns emellertid en rad andra frågor, som inte behöver beröra den principiella frågan. Man kan ivra för de reformerna vare sig man ansluter sig till ett samband mellan eller ett särskiljande av kyrkan och staten. Därför kunde mycket väl dessa reformer särbehandlas. Ett uppskov med en sådan behandling på obestämd tid fram till kanske mitten av 1980-talet finner jag dels ekonomiskt ansvarslöst, dels föga hänsynsfullt mot kyrkan — och därmed också mot övriga samfund. Utredningsarbetet — det största som väl någon gång ägnats en fråga — har varit lika dyrbart som omfattande. Mycket av det ofantliga material som man har grävt fram är värdefullt och skulle kunna komma till god nytta i nuläget, men ju längre tiden lider desto mer inaktuellt blir stora delar av materialet. Och det finns ingen saklig grund för uppskov med utredningen av den nämnda typen av reformer. Man har mer en känsla av att regeringen ville trilskas då den avvisade också interna reformer av djupgående slag när nu inte riksdagspartierna, och i viss mån inte heller svenska kyrkan, ville godta den principlösning som utredningen presenterade. Regeringens beslut därvidlag är också föga hänsynsfullt mot kyrkan. Reformarbetet har ju praktiskt taget stått still under alla åren sedan kyrka-stat-beredningen begynte sitt arbete i slutet av 1950 talet. Vi vet hur det år efter år väckts motioner som på något sätt berört kyrkan och som avslagits med hänvisning till kyrka-stat-beredningens arbete. Skall vi nu behöva vänta kanske ytterligare tio år innan reformarbetet kommer i gång, måste regering och riksdag anses ha gjort sig skyldiga till en oförsynthet gentemot svenska kyrkan. 113 Vilken annan samhällsinstitution har i allt fått bli fixerad vid det gamla under så många år och i en tid då samhällsutvecklingen går så snabbt? Kyrkan beskylls ofta för konservatism och stelbenthet — den hänger inte med i tiden, anpassar sig inte efter de nya kraven, osv. Ja, så måste det ju bli när kyrkan i väsentliga avseenden förhindrats att förnya sig. Jag menar att regeringen använder sin makt över kyrkan på ett sätt som riksdagen borde reagera mot. I utredningen om kyrkans framtida förhållande till staten talades det som bekant i slutbetänkandet mycket om religionsfrihetsfrågan. Religionsfriheten ansågs vara ledmotivet för hela utredningsarbetet, den slagruta man använde för att komma åt de friska vattenkällorna. Frågan gavs föga relevant en kraftig överbetoning. Man frågade sig ibland i debatten om vi hade det bättre eller sämre än i öststaterna vad gäller religionsfriheten. Frågan har nu tonats ned avsevärt. Inte minst har därvid kommunoch kyrkoministern Hans Gustafssons inlägg bidragit. Han är inte på samma sätt som sin företrädare fixerad vid religionsfrihetsfrågan utan har i stället tagit upp den praktiska jämlikhetsoch rättvisefrågan i förhållandet mellan samfunden. Det tycker jag är ett riktigt grepp, som ger hopp inför ett närmande i framtiden. Men ett allt längre uppskov vad gäller kyrkans interna reformer kan bli en religionsfrihetsfråga, om staten utövar ett ogrannlaga tryck genom att hindra ett reformarbete inom kyrkan. Vi har från moderata samlingspartiet motionerat om en utredning av de reformer som nu är nödvändiga för kyrkans interna liv. Reformerna är redan i viss mån behandlade i den stora utredningen. Egentligen är det därför mera fråga om en inventering och en prioritering. Vi finner nu som tidigare ingen anledning att godta den totala organisatoriska separation mellan kyrkan och staten som beredningen har föreslagit. Därför avvisar vi de bägge motioner 1974:39 och 1974:349 där man yrkar på en sådan lösning. Men detta principiella ställningstagande behöver inte på något menligt sätt beröra den föreslagna utredningen om nödvändiga interna reformer. Vare sig kyrkan skiljes från staten eller ej är det ostridigt, att kyrkan själv bör besluta om 1. ex. den nya Bibeleditionen. Det må väl vara en gemensam mening att den inte bör gillas och stadfästas av Olof Palme utan snarare av ärkebiskopen — om nu inte Konungen kan komma i fråga. Det sistnämnda blir förvisso en uppgift för nästa års kyrkomöte att pröva. Eller låt oss ta de kyrkliga böckerna. Vi är väl helt överens om att dem bör kyrkliga organ bestämma över, liksom över gudstjänstformerna och mycket annat. Det är också ostridigt att en mera demokratisk uppbyggnad av den kyrkliga organisation som beslutar om kyrkans evangelisatoriska och diakonala verksamhet är nödvändig. Det är ett synnerligen angeläget önskemål, och det kan också realiseras helt oberoende av hur man ställer sig till principfrågan om kyrkans slutliga förhållande till staten. Vidare är det ostridigt att de fria samfunden måste få ett med kyrkans likvärdigt samhällsstöd. Det har inte skett. Nu menar utskottets majoritet att tiden inte är mogen, utan man vill i ”lugn och avspänd atmosfär” låta berörda grupper fortsätta diskussionen. Jag finner det vara fromma önskningar, och jag vill inte förmena utskottet den fromheten, men jag har liksom på känn att ju längre man drar ut på frågan, desto färre förutsättningar finns det för denna lugna och avspända atmosfär. Man hänvisar också till ärkebiskopens arbetsgrupp som håller på med de här frågorna, och det låter ju gott och väl. Men säkert kommer betänkandet från den utredning som ärkebiskopen har initierat att av myndigheter och politiker betraktas som en partsinlaga, vilket det också är om man ser på utredningens sammansättning. Man har också fått veta att sekreteraren i den utredningen, stiftssekreterare Stolt i Västerås, har framfört sin tveksamhet till kulturutskottet, där vår motion först hamnade och där jag tycker att den skulle ha förblivit. Den behandlar inte någon specifik konstitutionell fråga. Sekreteraren nämner just att arbetsgruppen upplever det som en oviss faktor att inte veta hur långt man kan vilja gå från statens sida. Vi känner behov-av kontakt, säger han och fortsätter: ”Eftersom det är fråga om två parter — staten och kyrkan — är det svårt för den ena parten att göra upp ett reformprogram utan någon förankring hos den andra parten. Om man agerar helt fristående kan resultatet lätt bli att situationen blir ännu mera låst än tidigare.” Och det är vad man kan förmoda. Det blir förmodligen inte någon lugn och avspänd atmosfär, utan debatten kan i stället komma att polariseras. Därför finner jag det välmotiverat att man redan på nustadiet tillsätter en utredning, sammansatt av både politiker och representanter för kyrkan. Detta har vi föreslagit i moderatmotionen 1974:728 och med anledning av den har vi skrivit reservationen 1, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman! Därest riksdagspolitiken underordnas partiernas program finns det i riksdagen majoritet för att skilja kyrkan från staten. Vänsterpartiet kommunisterna har den inställningen och fullföljer den konsekvent. Socialdemokraterna talar i sitt partiprogram om att förhållandet mellan staten och kyrkan skall regleras ”i enlighet med demokratins och religionsfrihetens principer”, och detta bör väl tolkas som kyrkans skiljande från staten. Folkpartiet hade nyligen ett landsmöte som tog ställning i frågan, och majoriteten uttalade sig för att skilja kyrkan från staten. Så långt förefaller saken vara klar. Går vi däremot till konstitutionsutskottets betänkande så är läget ett annat. Det är endast vänsterpartiet kommunisterna som förordar kyrkans skiljande från staten. Socialdemokraterna tillsammans med centern och folkpartiet vill inte göra något nu utan sitter och väntar på något som man kallar lugn och avspänd atmosfär. Pressad av att landsmötets protokoll knappast hunnit mer än justeras fogar folkpartisten herr Lindahl i Hamburgsund till konstitu tionsutskottets betänkande en liten brasklapp i form av ett särskilt yttrande vari han säger — egentligen ingenting! Frågan om kyrkans skiljande från staten har länge stått under debatt, Nytt material har framlagts av stat-kyrka-beredningen, som under 1972 lade fram sitt betänkande Samhälle och trossamfund. Många förväntade att regeringen skulle lägga fram en proposition grundad på beredningens ställningstaganden. Så blev emellertid inte fallet. Regeringen lyssnade mer på vissa kyrkliga och borgerliga kretsar än på beredningen och retirerade genom att inte lägga fram några förslag till lösningar. Detta skulle innebära att nuvarande ordning även i fortsättningen skulle bestå. Det är att märka att utredningens förslag kännetecknas av kompromiss och inte är så långtgående som arbetarrörelsens gamla krav. Likväl har reaktionen blåst i trumpeterna för att hindra förslagens genomförande. Regeringen har fallit för trumpetstötarna. Den kampanj som bedrivits mot utredningens förslag är både primitiv och reaktionär. Den var framför allt igångsatt från kyrkligt håll men har också fått stöd från de borgerliga partierna.

Tyvärr var det de högljudda och osakliga reaktionerna som fick fälla avgörandet. Konstitutionsutskottets majoritet intar samma hållning som regeringen. Man säger sig vilja avvakta någon sorts enighet. Utskottet säger att det är ”angeläget att statsmakterna kan ta ställning till de frågor som aktualiserats genom beredningens förslag i en såvitt möjligt lugn och avspänd atmosfär”. Men hur skall man kunna skapa denna lugna och avspända atmosfär när reaktionära krafter gått till attack på sätt som jag nyss citerat? Inbillar sig någon att dessa krafter vill ha en atmosfär, där man sakligt får diskutera relationerna mellan stat och kyrka? Det är inte för att skapa en sådan atmosfär man skriar om nedmontering av kyrkan och hundbegravningar på leråkrar. Det är beklämmande att socialdemokraterna viker sig för denna osakliga kampanj i stället för att driva ett gammalt krav om kyrkans skiljande från staten vilket har stöd även i deras eget partiprogram. Det är en illusion att tro att man skall kunna genomdriva principiellt viktiga krav med mindre än att man tar upp striden med reaktionära krafter. Ärkebiskopen har tillsatt en arbetsgrupp för vissa reformer beträffande kyrkans organisation. Även denna sköra tråd söker utskottsmajoriteten använda för att hänga upp sitt avslagsyrkande på — eller för att, som det faktiskt står, förklara motionerna besvarade. Arbetsgruppen har na turligtvis inte särskilt mycket att göra med den principiella frågan om kyrkans skiljande från staten. Moderata samlingspartiet har en särskild reservation till förmån för en motion av herr Nordstrandh, vari yrkas på en statlig utredning med uppgift att utarbeta förslag till reformer beträffande kyrkans organisation och arbetsformer. Det enda sambandet mellan denna motion och den fråga vi egentligen har att behandla torde vara att moderaterna har som utgångspunkt att stat-kyrka-beredningens förslag inte kommer till utförande. Det av utskottet dunkelt tänkta har av moderaterna klarare uttalats. Man ställer upp mera öppet i den reaktionära kampanjen mot beredningens förslag. I ett särskilt yttrande säger centerpartiet att det förhållandet att ingen proposition lagts fram på grundval av beredningens förslag är ett uttryck för att centerns uppfattning i kyrka-stat-frågan kan göra sig gällande i det fortsatta arbetet. Centerns uppfattning sammanfaller som bekant med uppfattningen hos de kyrkliga kretsar som vill stoppa beredningens förslag. Centern talar också om att beredningens förslag inte längre är aktuellt, och därefter hamnar man på frågan om den arbetsgrupp ärkebiskopen tillsatt. Sammantaget blir utskottsskrivningen, de särskilda yttrandena och även moderaternas reservation ett besked om att den högljudda kyrkliga opinionen mot beredningens förslag har inregistrerat framgångar. Detta är illavarslande. När utskottet utifrån dessa förhållanden söker sig fram till att motionerna är besvarade, så är det ett försök att dölja det faktum att man direkt går emot kravet på kyrkans skiljande från staten. Det vore ärligare att säga detta, men det vågar man tydligen icke. I debatten kring frågan om vad som skall ske med stat-kyrka-beredningens förslag har anförts att man vill undvika ”grumliga mellanlägen” och därför bör man avvakta. Men kan man tänka sig mera grumliga mellanlägen än att söka gömma de principiella frågorna om kyrkans skiljande från staten bakom kyrkliga arbetsgrupper och ett luddigt tal om lugn och avspänd atmosfär, så som utskottet gör? Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 349 utgått från beredningens förslag.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 I reservationen föreslås att riksdagen hos regeringen begär förslag om kyrkans skiljande från staten. Nuvarande ordning är inte förenlig med den allmänt omfattade principen om religionsfrihet.

Herr talman! Centerns inställning i kyrka-stat-frågan är välkänd.

Väsentligt är också att de fria samfunden genom tillräckliga ekonomiska resurser får garanti för sin verksamhet. Dessa förutsättningar finner vi ingen anledning att ändra på eller att ha någon annan uppfattning om nu. Inomkyrkliga reformer får inte hindras av att beredningens förslag inte längre är aktuellt. I stället ser vi det som väsentligt att den arbetsgrupp som tillsatts inom kyrkan fått tillfälle att lägga fram önskvärda reformförslag samt att den också genom remisser blir i tillfälle att diskutera förslagen innan kyrkomötet 1975 behandlar dem. Jag finner det förvånande att en inom kyrkan verksam kraft som herr Werner i Malmö inte har något förtroende för denna arbetsgrupp och dess möjligheter att göra bedömningar och komma fram till resultat. Jag tycker tvärtom att det bör ankomma på denna utredning att själv se till att den motsvarar de förhoppningar som från många håll ställts på den, att gruppen verkligen skall ta itu med problemen och åtminstone skissera hur man inom kyrkan själv vill ha den inre organisationen ordnad. Jag tyckte att herr Werner var mycket negativt inställd till den möjligheten. Det har här tidigare i debatten också talats om hundar. Jag tyckte att herr Werner och herr Berndtson gläfste ungefär lika bra i diskussionen om dessa frågor. Jag vill alltså ha sagt att centerns uppfattning står fast. Vi menar att fortsatt kyrkligt reformarbete självklart skall ha en inriktning mot ett ökat lekmannainflytande i kyrkans styrelse och anser att det inte nu finns någon anledning att biträda motionskravet. Herr talman!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
Herr talman! Jag skall gå förbi herr Boos olämpliga ordval. Vi kan väl försöka hålla debatten på en hyfsad nivå och respektera varandra. Därför drar jag en barmhärtighetens slöja över herr Boos analogier. Ärkebiskopens arbetsgrupp har jag naturligtvis respekt för. Men när det gäller att få fram realistiska alternativ i den politiska debatten menar jag att gruppen redan nu borde kompletteras med inslag från politiskt håll. Detta belade jag också med vad sekreteraren hade anfört, nämligen att utredningsgruppen kände sig osäker och menade att här är fråga om två parter och det är svårt att bara representera den ena. Jag tror att gruppens arbete hade blivit mera fruktbart i den praktiska politiken om man hade haft tillgång till kompletterande synpunkter från politiskt håll.
Herr talman! Om herr Werner i Malmö läser sitt inlägg i protokollet, så skall han märka hur oerhört kritisk han i långa stycken var mot den uppläggning som vi förordar. Dessutom vill jag säga att jag hoppas att den inomkyrkliga utredningen verkligen skall ta allvarligt på dessa frågor. Man vet väl ungefär var opinionen ligger, och självfallet bör man beakta det.
Herr talman! Ja, även jag hoppas naturligtvis på ärkebiskopens utredning, men jag kan tyvärr inte hysa något större hopp vad gäller resultatet av den politiska bearbetningen av utredningsresultatet. Sedan är det riktigt att jag var kritisk i mitt tidigare anförande, men det har jag väl som oppositionsman rätt att vara.

Herr talman! I diskussionen om svenska kyrkans förhållande till staten har folkpartiet redan från början haft en klar linje som vi sedan följt. Vår liberala grundsyn i denna fråga finns klart uttryckt i 1962 års partiprogram och något mer utförligt och preciserat i 1972 års partiprogram. Vi framhåller religionsfriheten som ett omistligt värde. Trossamfunden skall själva ha rätt att bestämma villkoren för medlemskap och att forma sitt inre liv. Den enskildes rätt att själv avgöra medlemskap i trossamfund får inte omintetgöras av tvingande lag. Vi poängterar de förpliktelser stat och kommun har mot trossamfunden. Givetvis räknar vi också svenska kyrkan som ett trossamfund. Vi säger att svenska kyrkans frihet i förhållande till staten måste tryggas, att den bör beredas goda möjligheter att bedriva sin verksamhet över hela landet. Andra trossamfund skall ges en likvärdig behandling. Detta är en nödvändig följd av vårt krav att de ”andliga och etiska värden som kristen kultur och humanistisk livssyn skapar skall bevaras och aktas som omistliga grundvalar för ett gott samhälle”. Folkpartiets landsmöte har, som framgår av ett särskilt yttrande av herr Lindahl i Hamburgsund, gjort ett uttalande, vilket är helt i linje med vad som sägs i programmet. Landsmötet ansåg den här frågan vara av sådan dignitet att det fattade beslut om ett samrådsförfarande, vilket kommer att ta sin början inom den närmaste framtiden. Detta är en fråga som verkligen engagerar väldigt många människor i vårt land. Folkpartiet har i olika sammanhang slagit fast att det, när det gäller beslutet om de framtida relationerna mellan kyrkan och staten, krävs en bred samling. Vi är inte beredda att medverka till beslut med knappa majoriteter.

Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan försöker tydligen skapa en splittring mellan mig och ärkebiskopen. Jag måste säga att misstaget i fråga om något mitt ord inte ligger hos mig utan hos herr Johansson i Trollhättan. När jag talar om ärkebiskopens utredning är jag inte kritisk, men jag kan förstå den oro man i den gruppen känner för att komma vid sidan om det som är politiskt gångbart. Är det så svårt att förstå att dessa utredare kan uppleva sig själva som part i målet och därför på visst sätt sidställda? Det är den oron som jag förstår. Jag är inte kritisk mot vad de kommer fram till, men jag är naturligtvis tveksam huruvida man kan få deras förslag realiserade i den här kammaren. Detta om detta. Sedan säger herr Johansson att jag genom den här motionen har begränsat uppgiften när det gäller det stora problemkomplexet kyrka-stat Det är helt riktigt, herr Johansson, därför är det också fel att man har buntat ihop moderatmotionen med motionerna från folkpartiet och kommunisterna. De är inte jämförbara. Vi yrkar inte något om kyrkans förhållande till staten i vår motion. Yrkandet går ut på en utredning av reformer som är nödvändiga i nuläget, de reformer som vi skulle kunna ta helt oavsett vilken lösning principfrågan om kyrkans förhållande till staten kommer att få. Där vidhåller jag att det inte är tillbörligt att kyrkan gång på gång på väsentliga punkter får vara utan reformer. Jag vill i det här sammanhanget ta upp herr Johanssons i Trollhättan ord om reformation och förnyelse. Som präst vet jag också att mycket hänger på att prästen och de kyrkliga medarbetarna kan förnya sig. Men det är inte riktigt det vi talar om. Eftersom kyrkan nu är i förbund med staten har staten också makten att både förhjälpa kyrkan till bättre insatser och förhindra sådana. Tag som exempel att vi har förmenats kyrklig centralstyrelse. Det upplever man inom kyrkan besvärande. Vi har strängt taget 13 kyrkor i stället för en med tanke på att stiftsorganisationerna får agera var för sig. Sedan har vi organisationens demokratiska uppbyggnad som måste beslutas av riksdagen för att kunna bli verklighet i kyrkan.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att bifalles reservationen av vpk mattas debatten. Jag vill bara erinra om att en mycket omfattande debatt har pågått om beredningens betänkande. Inte mindre än 870 remissinstanser har givit sin syn på förslaget, och vi menar att nu är det dags för ett beslut. Nu antyder herr Johansson på samma sätt som regeringen i sin kommuniké, där man förklarar att man inte ämnar lägga fram någon proposition, att det bl.a. beror på moderata samlingspartiets och centerpartiets agerande att man inte framlägger förslag. Men vad väntar man på i den fortsatta debatten? Är det någon omvändelse från dessa partier man hoppas på? Jag tror att det är lika bra att notera att reaktionära krafter inklusive dessa partier har gått till storms mot förslaget, och det kommer de säkert att göra även i framtiden. Därför menar jag att det bara återstår att ta den nödvändiga principiella striden. Det är besynnerligt att man är så rädd för att göra det. Det finns också i remissyttrandena klara skiljelinjer. De kritiska rösterna kommer från instanser som har anknytning till den svenska kyrkan. Däremot har frikyrkorna och invandrarkyrkorna ställt sig positiva, och olika samhällsorgan och organisationer är också positiva till förslaget. Det finns skäl att anta att utredningsförslagen skulle ha majoritet, men regeringen och nu också konstitutionsutskottet viker för den mest högljudda opinionen. Det menar vi är beklagligt. Sedan säger herr Johansson i Trollhättan att vi är dåliga exegeter som inte kan tolka utskottstexten. Det behövs något särdeles i det fallet om man ur utskottstexten skall kunna få fram att motionerna skall anses besvarade med vad utskottet har anfört.

Herr talman! Låt mig bara avfärda resonemanget om ärkebiskopen. Då jag uttalade mig som oppositionsman var det inte mot kyrkan, utan det var förstås mot regeringen vilken inte tar de initiativ som kyrkan Förhållandet behöver. Nog därom. mellan kyrka och Många problem är förenade med den kyrkliga centralstyrelsen. Det stat är uppenbarligen inte lätt för herr Johansson i Trollhättan att göra en utredning på rak arm i talarstolen. Detta är uppgifter som man får ta itu med i en särskild utredning. Men nog vet jag att frågan går att lösa. Man menar från flera håll att det vore rimligt att avlasta departementet en del uppgifter, som en kyrklig centralstyrelse måhända skulle ha lättare att hantera, t.ex. utnämningsfrågor.
Herr talman! Nu säger herr Johansson i Trollhättan att det inte behövs någon exeges för att tolka utskottets framställning. Nyss var vi dåliga exegeter. Men om man i motionen begär förslag rörande kyrkans skiljande från staten, och utskottet, med hänvisning till en önskad men omöjlig enighet och en intern kyrklig utredning, hävdar att motionen skall anses besvarad, går utskottets skrivning helt enkelt inte ihop.

Herr talman! Som motionär skall jag bara anföra några enkla synpunkter som jag tror delas av många människor utanför det här huset. Om det bevisligen finns en majoritet i den här församlingen för att skilja kyrkan från staten — varför gör man det.då inte? Det är litet egendomligt att man låter de återhållsamma och — för att använda ett kanske fult ord — reaktionära bestämma takten i denna fråga. Det brukar väl inte vara regeringens utgångsläge att låta dem som håller igen bestämma reformtakten. Jag kan inte heller förstå utskottets talesman, när han säger att man skall diskutera och vänta. Om vi skall vänta på att moderater och centerpartister skall bli eniga med oss andra, då tror jag att vi får vänta förgäves. Jag förstår alltså inte vad man väntar på. Jag delar herr Berndtsons skepsis i det fallet. Sedan är det naturligtvis ändå en fråga om religionsfrihet. Om man favoriserar ett visst samfund på andras bekostnad är det ju ingen religionsfrihet i verklig bemärkelse. Det kan man bäst åskådliggöra genom ett exempel: Om det hade funnits ett politiskt statsparti — vilket vi får hoppas att vi slipper - med vissa förmåner framför andra partier, t.ex. rätt att ta ut skatt direkt på skattsedeln och med en möjlighet att få hjälp av uppbördsmyndigheter och andra myndigheter med att ta ut denna skatt, så hade vi givetvis inte kallat det för politisk frihet. Sedan bara ett par ord om folkomröstning. Om detta är en religionsfrihetsfråga, och det är det, så kan man givetvis inte ha någon folkomröstning. Man ordnar ingen folkomröstning om tryckfrihet, politisk frihet och medborgarfrihet i det här landet. Det kan vi helt utesluta. Slutligen, herr talman, vill jag uttala sympati för de uppfattningar som fru Hjelm-Wallén givit uttryck åt i utredningen. Det är att välkomna att hon numera tillhör regeringskretsen, och jag hoppas hon kan göra sitt inflytande gällande där. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Konstitutionsutskottet avslutar sitt betänkande så här: ”Utskottet förutsätter -—-—- att arbetet med berörda frågor fortsätter ---.” En sådan formulering kan på försiktig riksdagssvenska vara ett uttryck för en viss otålighet. Utanför detta hus är otåligheten emellertid påtaglig. Särskilt den yngre generationen av kristet engagerade, både lekmän och präster, uttalar ofta med iver i rösten att den nuvarande ordningen i förhållandet mellan kyrka och stat inte kan få bestå. Även för icke kristet engagerade blir den nuvarande situationen alltmer praktiskt olämplig och principiellt omöjlig. Olika händelser och s.k. utspel har på senare tid givit frågan extra aktualitet. Häromdagen gav kyrkominister Hans Gustafsson ett bra svar på en enkel fråga angående kvinnans ställning inom statskyrkan. Alldeles tydligt strök statsrådet under att han är besviken över utvecklingen. Den besvikelsen delas av många, inte minst av oss som har en kristen livssyn och som känner svenska kyrkan som vårt ”andliga hem” och är aktiva där. I Aftonbladets Innerspalt kommenterades i söndags kyrka-stat-frågan utifrån en artikel i tidskriften Kristet forum. Jag citerar: ”Kristet forum noterar, liksom vi gjort i denna spalt, att biskop Lindegårds teologiska krumbukter nere i Växjö måste aktualisera skilsmässan mellan stat och kyrka. I valet mellan två absurditeter — att staten avgör vad som är rätt lära och att kyrkan under statens beskydd driver sin kvinnodiskriminering — kan det heller inte finnas någon annan lösning än att förkasta båda.” Otåligheten inför sakernas tillstånd är påtaglig. Jag har känslomässig förståelse för detta. Men det är väsentligt att inte låta det otåliga känslosvallet ta överhanden. Oförsiktig otålighet tjänar inte alltid saken. En viss försiktig otålighet är i en sådan här, ur olika synpunkter, stor fråga att rekommendera. Det är därför, herr talman, som jag yrkar bifall till utskottets betänkande. Där betonas att det är angeläget att statsmakterna kan ta ställning till stat-kyrka-beredningens förslag i en såvitt möjligt lugn och avspänd atmosfär. Statsrådet Hans Gustafsson sade i sitt svar på den enkla frågan att han hoppas, att kyrkan skall visa sig ha kraft att lösa de problem som återstår för att skapa en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män inom kyrkan. Det uttalandet är ett uttryck för samma försiktiga otålighet, förefaller det mig. Herr talman! Det är naturligtvis inte kvinnoprästfrågan som ensam och främst är orsaken till att stat-kyrka-relationerna på senare tid fått extra aktualitet. Statsrådet Hans Gustafssons s.k. utspel nyligen har satt fart på debatten genom att lansera några nya infallsvinklar. I den principiella huvudfrågan är socialdemokratins inställning helt klar. SAP:s partikongress, liksom partiets sidoorganisationer i deras remissvar, har uttalat sig för huvudprincipen i stat-kyrka-beredningens förslag. Självfallet kan det emellertid — och det är här ”utspelet” kommer in — finnas utrymme för en diskussion kring vilka praktiska vägar man skall välja då man förverkligar huvudprincipen. Det är då tre punkter som framstår som särskilt viktiga för kyrkan: 3. Själva övergången från nuvarande till nya relationer. I en intervju i senaste numret, som kom ut häromdagen, av tidningen Broderskap utvecklar Hans Gustafsson dessa punkters innebörd. Då det gäller kyrkans ekonomi föreslog ju beredningen att avgifterna från medlemmarna till kyrkan under en tioårsperiod skulle kunna tas upp via skattsedeln. ”Jag har för min del”, säger statsrådet, ”inte funnit det nödvändigt att låsa den tid staten skulle ge kyrkan den här servicen. Jag tycker vi bör kunna ta upp frågan till förnyad prövning 1992, eller när tioårsperioden nu kommer att gå ut.” Detta var, herr talman, för övrigt en uppfattning som vi i Broderskapsrörelsen framförde redan 1967 i samband med att vi antog ett religionsfrihetsprogram. Vår uppfattning är helt motiverad av omsorg om kyrkan. Beträffande begravningsväsendet föreslog beredningen att det skulle överföras till den borgerliga kommunen. Enligt förslaget skulle den borgerliga kommunen kunna köpa tjänster av kyrkan. ”Jag kan tänka mig”, kan komma att uppstå, är det säkert också möjligt att finna praktiska Förhållandet lösningar.

En sådan övergångslagstiftning skulle på ett naturligt sätt kunna leda fram till en inomkyrklig stadga. Men om en sådan måste självfallet kyrkan själv bestämma, den övergångslagstiftning jag talar om skulle enbart ha till syfte att underlätta övergången från nuvarande system till en situation i vilken kyrkan har en mer fri ställning.” Herr talman! Den intensifierade aktiviteten i stat-kyrka-frågan kan inte annat än välkomnas. För kyrkan väntar nu en prövningens tid. Skall den slå vakt om en privilegierad ställning? Eller skall den säga ja till regeringens generösa förslag? Säger den ja får kyrkan chansen att successivt och tryggt bygga upp den organisation som motsvarar de krav som ställs. Kyrkan får också möjligheter att analysera sin ekonomiska situation och vidta de förberedelser som kan vara nödvändiga. Det är min förhoppning, i likhet med utskottets, att en fortsatt diskussion ytterligare skall klarlägga de väsentliga frågeställningarna. Regeringens genom statsrådet Hans Gustafsson presenterade förslag är generösa. Det vore märkligt om inte kyrkan nu är öppen för konstruktiva samtal. Ärkebiskopen har uttalat sig så att en viss öppning inte förefaller helt utesluten. Det vore vidare märkligt om centern och moderaterna under sådana generösa former kan fortsätta nejsägandet till ändrade relationer. Såvitt jag har förstått finns det i varje fall centerpartister, även i framskjuten ställning, som känner det naturligt att vara öppna för konstruktiva samtal med regeringens förslag som grund. Det är för övrigt, inom parentes sagt, felaktigt att tala om skilsmässa. Det handlar om sådana nya relationer mellan stat och kyrka som kan upplevas som rimliga såväl för dem som i likhet med mig känner sig hemmahörande i svenska kyrkan som för dem som finns i andra samfund eller inte alls är kristet engagerade. Till sist, herr talman! Kyrkornas betydelse för vårt samhälle är så omfattande att diskussionen om relationerna måste få fortsätta ännu en tid i en, som utskottet uttrycker det, ”såvitt möjligt lugn och avspänd atmosfär”. Varken herr Werner i Malmö eller herr Berndtson tyckte om formuleringarna i ”såvitt möjligt lugn och avspänd atmosfär”. Kyrkoherde Werner förvånade mig särskilt då han var irriterad över att det här var fromma önskningar. Om det hade varit hedniska önskningar kan jag ha förstått om han hade reagerat. Torsdagen den 7 november 1974 tryckte han sig. Men det är väl så, herr Berndtson, att i en hetsig atmosfär blir de reaktionära krafterna ännu mer motsträviga och omöjliga. Herr Berndtson reagerade också mot uttrycket ”lugn och avspänd atmosfär”. Det var inte bra i striden mot reaktionära krafter. Ungefär så ut Förhållandet Alltnog, den fortsatta diskussionen bör i religionsfrihetens namn ske mellan kyrka och = utifrån följande tre huvudlinjer: stat 1. Trossamfunden kan inte existera och erbjuda människor den hjälp de önskar utan ett aktivt positivt stöd från samhällets sida. 2. Något enskilt samfund bör inte inta någon särställning, samhällets stöd bör vara opartiskt. 3. Samhällets stöd måste utformas med respekt för samfundens självständighet. Denna fortsatta diskussion bör emellertid inte utsträckas under alltför lång tid. Det finns, herr talman, en otålighetsgräns.
Herr talman! Den lugna och avspända atmosfären har jag förvisso ingenting emot, vare sig den finns i den här kammaren eller på andra håll, herr Lundgren. Jag var inte kritisk mot den, men jag var tveksam till huruvida den kan bestå om frågan skjuts för långt in i framtiden. Där kan vi kanske vara av samma mening.
Herr talman! Frågan gäller inte vad man tycker om den atmosfär som utskottet talar om. Vad jag menar är att det är helt orealistiskt att förutsätta en lugn och avspänd atmosfär, när det redan har blåsts till strid på det sätt som skett i denna fråga. Vidare lugnar man inte reaktionen, herr Lundgren, genom att ligga lågt. Här handlar det om att hävda de principiella frågeställningarna i denna debatt.
Herr talman! Den replik som herr Werner i Malmö riktade till mig när jag var på väg tillbaka till min plats uppfattade jag så, att vi helt plötsligt och oförhappandes blivit överens. Herr Berndtson talar om att det är svårt att diskutera i en avslappnad atmosfär när debatten redan är så hetsig som han upplever den. Jag tror inte att diskussionen är särskilt hetsig, utan jag tror att de som deltar i den vill söka sig fram sakligt och lugnt. Det tjänar denna stora och ganska besvärliga sak på. Jag vill gärna tolka herr Berndtsons senaste inlägg så, att också han så smått har närmat sig uppfattningen att man bör hysa en försiktig otålighet
" Herr talman! För att förebygga ett missförstånd vill jag säga att herr Lundgren och jag måhända är överens så till vida att vi önskar en lugn och avspänd atmosfär och anser att den kan riskeras om vi skjuter upp de här frågorna för länge. När det gäller principfrågan kvarstår nog tyvärr vår oenighet.
Herr talman! Det handlar inte om att närma sig en attityd som innebär att man så att säga sopar detta problem åt sidan, herr Lundgren. Min inställning är redan länge klar: Det finns stöd: för kravet på att skilja kyrkan från staten. Den skrivning som utskottet nu presenterar skjuter tyvärr denna fråga ytterligare på framtiden.
Herr talman! Jag har ingen som helst önskan, herr Berndtson, att sopa den här frågan åt sidan. Jag hoppas att det verkligen framgick av mitt inlägg från talarstolen. Men det jag anser är ju, och det hoppas jag att herr Berndtson observerade, att otåligheten har en gräns. Samtalen får alltså inte pågå alltför lång tid. Och så till herr Werner i Malmö. Nej, jag förstår att vi inte är överens om huvudprincipen. Där skiljer vi oss nog väsentligt. församling att ombesörja begravningar

Herr talman! Jag tar till orda till förmån för en vpk-motion, men den har tillkommit med anledning av ett på det lokala planet fattat beslut, där bl.a. företrädare för regeringspartiet stått som initiativtagare. Bl. a. till följd av ett inhopp från den icke okända sammanslutningen Skattebetalarnas förening blev det lokala beslutet överklagat. Besvären från den socialdemokratiska arbetarkommunen, den fackliga centralorgani sationen, vpk-föreningen och andra har avvisats av länsstyrelsen och senast av regeringsrätten. Motionens syfte är att med en enkel lagändring möjliggöra för församling, som så önskar, att fatta beslut om fria begravningar.

Motiveringen för utskottets avstyrkande av motionen är minst sagt anmärkningsvärt torftig. Det finns yrkesskadeförsäkring, grupplivförsäkring, begravningskassor och försäkring på annat sätt, skriver utskottet. Ja visst, det är ju bekant att så är fallet. Men verkligheten är den som motionen hänvisar till, nämligen att ett stort antal pensionärer, inberäknat änkeoch förtidspensionärer, samt barn står utanför detta skydd. Statens prisoch kartellnämnd har anfört att år 1969 var det 78 procent av de avlidna som stod utanför grupplivskyddet. Dessa fakta tycks utskottet inte ta den ringaste notis om. I vpk-motionen anförs i vilka avseenden församlingen — det aktuella fallet rör Sundbybergs församling — skulle öka sina åtaganden. Jag upprepar dessa: Alla gravar blir fria. All vård av grav blir fri, dock ej blommor på graven. Församlingen driver en egen begravningsbyrå med helt fria tjänster enligt föreliggande utredning som ett led i sin kurativa verksamhet.

De som på något sätt kommit i beröring med de problem som är förknippade med dödsfall och därmed förbundna svårigheter borde verkligen få kännedom om utskottets skrivning.

Att man företar en så obetydlig författningsändring medför naturligtvis inte att skyldighet för alla församlingar i detta land skulle uppstå att förfara på detta sätt. Motionsyrkandet garderar sig så att säga för att ett framtida beslut eventuellt kan gå ut på att den borgerliga kommunen ges uppdraget att Nr 117 Torsdagen den åtagandena. Detta kan den av utskottet nämnda arbetsgruppen som är 7 november 1974 kebiskopen tillsatt mycket väl sysselsätta sig med och ta god tid på sig att begrunda. Men vilka rimliga skäl kan anföras mot att nu företa den ombesörja anordnandet av gravplatser samt här berörda utvidgningar av församling att min mening inte varit kapabelt att anföra några sådana rimliga skäl mot ombesörja begravmotionens förslag. Kan någon annan i denna kammare göra det? ningar Herr talman! Jag yrkar bifall till den av herr Berndtson till utskottets

Herr talman! I motionen 185 tar herr Werner i Tyresö m.fl. upp frågan om lagstadgad rätt för församling att ombesörja begravningar, en fråga som också herr Lundgren nyss snuddade vid i sitt anförande.

Motionärerna föreslår också att den möjlighet som nu enligt 2 mom. föreligger för regeringen, att förordna om överförande från kyrklig till borgerlig kommun av ansvaret för anskaffande och vård av begravningsplats, även skall omfatta ombesörjande av begravningar. Enligt motionärerna är det angeläget att få en lösning på de ekonomiska problem som uppkommer för ett mycket stort antal människor när en familjemedlem eller annan anhörig har avlidit och skall begravas. Det står väl klart för var och en att kostnader i samband med en begravning för många framstår som en börda. Utskottet har också ansett att starka skäl kan åberopas till stöd för den i motionen föreslagna kompetensutvidgningen. Mot den bakgrunden delar utskottet motionärernas åsikt att det är angeläget att få en lösning på de ekonomiska problem som uppkommer när en familjemedlem eller annan anhörig har gått bort. Hela frågan om de enskilda människornas begravningskostnader behöver tas upp till prövning, och det måste anses angeläget att kommunernas ansvar för kostnader i samband med begravning utsträckes. Frågan om begravningsväsendets framtida utformning har också ett samband med det pågående reformarbetet beträffande förhållandet kyrka-stat, som tidigare diskuterats här i kväll. Bl. a. föreslog stat-kyrka-beredningen att huvudmannaskapet för allmänna begravningsplatser i princip skall föras över från församlingarna till de borgerliga primärkommunerna. Frågor rörande begravningsväsendet ingår också i det arbete som bedrivs av den arbetsgrupp som under förra året tillsattes av ärkebiskopen och som har att syssla med svenska kyrkans framtida organisation. Den i motionen föreslagna kompetensutvidgningen är således ingen ny fråga. Det framgår bl.a. också av det beslut om fria begravningar Nr 117 som kyrkofullmäktige i Sundbyberg fattade för exakt tre år sedan som Torsdagen den det hänvisas till i motionen och som också herr Claeson nu ägnade rätt 7 november 1974 stort utrymme åt i sitt anförande. Som bekant engagerade sig en rad I cc ön organisationer till förmån för detta beslut, som sedermera blev ett fall Lagstadgad rätt för för regeringsrätten. församling att Att utskottet nu inte funnit skäl att biträda motionen skall inte av ombesörja begravmotionärerna tolkas som att utskottet ställer sig negativt till grundtanken — ningar i de förslag som förs fram i motionen. Vi är övertygade om att när hela den stora principiella frågan skall avgöras kommer också frågan om begravningsväsendet att bringas till sin lösning. Utskottet anser att de problem som tagits upp i motionen kommer in på grundläggande relationer till reformarbetet beträffande förhållandet kyrka-stat. Problemet måste därför ses i sin helhet. Vi måste allra först få de grundläggande frågorna utredda, innan vi rycker loss bitar och skapar delreformer. Vi måste med andra ord lägga grunden innan vi tar definitiv ställning till delfrågor.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
Herr talman! Jag vill bara till det som herr Olsson i Edane för utskottets del har anfört säga att vi har naturligtvis noterat att utskottet uttalat sig positivt och att utskottet delar motionärernas åsikt så att säga i sakfrågan. Men därifrån och till att göra den förändring i lagen om församlingsstyrelse som behövs för att ge församlingarna möjligheten att föranstalta om fria begravningar, ifall församlingarna själva gör en sådan bedömning, bör ju inte steget vara så särskilt långt. Jag kan inte förstå att en sådan förändring som yrkas i motionen och reservationen av herr Berndtson skulle behöva innebära några svårigheter för de utredningar som pågår eller eljest för kommande beslut som gäller kyrka-stat. Det har jag som sagt svårt att förstå, och jag skulle gärna vilja höra på vilket sätt detta enligt herr Olssons uppfattning skulle kunna lägga hinder i vägen för utredningarna.
Herr talman! Att vi inte i dag kan gå herr Claeson till mötes i denna fråga har ju sin förklaring i att vi ändå hoppas att det skall bli möjligt att genomföra en stor kyrka-stat-reform, något som tidigare varit så ingående diskuterat här i dag. Kyrkoministern har ju fattat tag i denna fråga på nytt, och vi har inte givit upp hoppet om en lösning när det gäller de grundläggande frågorna. Dem måste vi, som jag sade tidigare, ta itu med först innan vi går in på delfrågorna. Men jag bör kanske upprepa vad som sagts tidigare 139 Nr 117 i kväll, att det för dagen ter sig svårt därför att centern nu har markerat Torsdagen den att partiet står fast vid sin åsikt i kyrka-stat-frågan. Det framhöll bl.a. 7 november 1974 herr Boo i sitt anförande. Men i det parti som jag representerar står — mo Vi öppna för att hela den stora principiella frågan skall lösas så snart Lagstadgad rätt för som möjligt. Herr Claeson vet ju också att vi har deklarerat att det måste församling att till en bred uppslutning från partiernas sida för att kyrka-stat-frågan över ombesörja begravhuvud taget skall bli föremål för behandling här i riksdagen. Detta har ningar också konstitutionsutskottets ordförande tidigare i debatten deklarerat mycket klart. Vi vill alltså inte ta itu med några delfrågor förrän den grundläggande frågan är helt klar.
Herr talman! Med all respekt för allvaret i denna fråga och i ämnet som sådant vill jag ändå säga att herr Olssons i Edane replik något påminde om mannen som kom underfund med att han hade gått och lagt blommor på fel grav och då sade att det var ingen glädje med den sorgen. Jag tycker med andra ord att herr Olssons replik mycket litet sysslade med den fråga som vi nu står i begrepp att besluta om och mera rörde den fråga som diskuterades under föregående punkt på föredragningslistan.
Herr talman! Det förvånar mig att herr Claeson framhärdar i att just denna fråga skall brytas ut ur sitt sammanhang och bringas till en lösning innan vi har tagit ett samlat grepp på den stora reformen. Jag håller med konstitutionsutskottets ordförande, som tidigare sade att det är viktigt att diskussionen går vidare och att det värsta som kunde inträffa vore att den diskussionen klipptes av. Som herr Lundgren också var inne på behöver vi en konstruktiv debatt i denna fråga, men det är de grundläggande frågorna som vi först måste ta hand om. Jag vidhåller att vi inte kan fatta beslut i en sådan delfråga som har tagits upp i denna vpk-motion. ning gav följande resultat:

Herr talman! Det är inte min avsikt att gå med håven när jag nu tillkännager min föresats att vara mycket kortfattad. Jag vill bara med några ord beröra det särskilda yttrande som jag jämte herrar Fiskesjö och Olsson i Edane fogat till utskottsbetänkandet om rekryteringen av kyrkvärdar. I vissa församlingar, särskilt de med flera kyrkor, har rekryteringsproblem uppstått på grund av att endast ledamöter och suppleanter i kyrkoråd är valbara som kyrkvärdar. Kyrkorådsledamöter bör ju framför allt utses med tanke på sin lämplighet att bära ansvaret för den kyrkliga kommunens ekonomi men naturligtvis också med tanke på sitt allmänna intresse för kyrkan. Självfallet är det värdefullt om ledamotskap i kyrkoråd och kyrkvärdskap kan kombineras. Men för många kyrkorådsledamöter är det inte arbetsmässigt möjligt att dessutom påtaga sig kyrkvärdsuppdraget. Följden blir i vissa fall att kyrkorådsledamöter måste nomineras utifrån sin lämplighet som kyrkvärdar. Ur allmändemokratisk synpunkt är detta inte någon bra styrning. Som framhållits i motionen av herr Olsson i Sundsvall och fru Ekelund vore det värdefullt om rekryteringsbasen för kyrkvärdar kunde vidgas till att också omfatta kyrkofullmäktiges ledamöter. Personligen har jag den uppfattningen att den bästa lösningen på sikt vore att envar röstberättigad medlem i församlingen som är valbar till kyrkoråd också vore valbar som kyrkvärd. Kyrkan har all anledning ta till vara varje lämplig, kunnig och villig medlems arbetsinsats. Herr talman! För dagen nöjer jag mig med det sagda.

Herr talman! Det finns inte heller för mig någon anledning att ta upp en lång debatt med herr Nordin, som ju var föredömligt kort i sitt anförande. Av vad utskottet här säger borde det emellertid också för herr Nordin Nr 117 stå klart att möjligheter finns att vidga kretsen till förmån för de mera Torsdagen den ceremoniella uppgifterna som man talar om i det särskilda yttrandet. 7 november 1974 Detta går att genomföra redan med den församlingslag som nu finns. RR Om man läser ärkebiskopens yttrande över motionen finner man att Politiskt partis man kan utse gudstjänstvärdar bland kyrkligt aktiva antingen de tillhör ägarintressen i kyrkofullmäktige eller icke, och därmed avstyrker ärkebiskopen förslaget. direktreklamföre Med tanke på vad som nu pågår beträffande kyrkans organisation — tag vi har talat om detta i samband med flera tidigare ärenden här — har utskottet inte funnit anledning att i dag inta annan ställning, än tidigare. Utskottet anser inte att riksdagen för närvarande bör ta något initiativ till ändring, och yrkar avslag på motionen.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

Herr talman! Partier är fria staters liv, säger man. Yttrandet är slitet, men ingalunda någon tom fras. I källtexterna till vår nya författning sägs exempelvis, att partierna är bärande element i vår demokrati och en given följd av yttrandeoch föreningsfriheten. En lagreglering av partiernas organisation eller arbetsformer kan därför bli ett ingrepp i denna frihet. Av detta skäl har lagstiftning om partiernas arbete hittills avvisats. Det måste då i stället bli den offentliga debatten och den offentliga kritiken som får utgöra korrigeringsinstrument när problem uppstår. Enligt utskottsreservanternas mening har vi nu en situation där den fortsatta utvecklingen inger farhågor. Den har uppstått genom det socialdemokratiska partiets omfattande ekonomiska engagemang. Som bekant äger det socialdemokratiska partiet 85 96 av aktierna i AB Förenade Arebolagen, som i sin tur äger flera andra reklamföretag, bl.a. Direktus AB, ett marknadsledande direktreklamföretag. Vi kräver inte lagstiftning mot det socialdemokratiska partiet. Det vore att använda större våld än nöden kräver. Men vi anser det angeläget att uttala betänkligheter mot en utveckling där ett politiskt parti har ägarintressen i en så känslig bransch som det här är fråga om. Frågan är dubbelt känslig. Först och främst genom den moderna datatekniken, som just på det här området öppnar oanade möjligheter att genom maskinell körning av magnetband och korskörning av många band med personnumret som nyckel, på minuter, ja sekunder, ta fram detaljerade uppgifter om praktiskt taget alla människor i samhället och rikta reklam och propaganda därefter. Huruvida vår nya datalag ger tillräckligt skydd härvidlag vet vi ännu så länge för litet om. Frågan är också partipolitiskt känslig. Ett stort och rikt parti får på detta sätt ytterligare försprång. I den allmänna opinionen, liksom här i kammaren, reagerar man numera med all rätt mot den tilltagande monopoliseringen och koncentrationen av opinionsmedlen. En motsvarande reaktion mot utvecklingen inom informationsoch reklamsektorn är för centerns del lika naturlig och självklar. Det socialdemokratiska partiets företagsengagemang är för övrigt minst sagt förbryllande. I propagandan — inte från statsrådet Strängs mun, det vill jag gärna deklarera, men ute på fältet — får man höra hur företagsägandet framställs som nära nog suspekt. Här får vi i stället ett praktexempel på hur lära och leverne går ihop. Herr talman! Det är på sin plats med ett uttalande från kammaren innan utvecklingen går vidare. Jag yrkar därför bifall till reservationen av herr Boo m.fl.